Herr talman! Det betänkande om semester som vi nu behandlar tar upp några motioner från allmänna motionstiden men även en skrivelse från regeringen, där man tar tillbaka en stor del av intentionerna beträffande en utredning om semester som riksdagen tidigare beslutat om. I det nuvarande läget är den viktigaste semesterfrågan frågan om semesterlön. Det gäller möjligheten att utnyttja sin semester på fem veckor. Avtal om ökad semesterlön har träffats, bl.a. i årets avtalsrörelse, framför allt lokalt. På min ordinarie arbetsplats, SSAB i Domnarvet, har man fått ut ett engångsbelopp på 1 500 kr. för 1984. Inför 1985 års avtalsrörelse går också Landsorganisationen fram med avtalskrav om förbättringar av semestern. I regeringens skrivelse föreslår man att utredningen om en semesterlönefond skall läggas ned. Det innebär i praktiken att man avvisar att lösa rättvisefrågorna på detta sätt. Jag vill peka på, att när vi 1977 antog den semesterlag som gäller i dag skrev LO-Tidningen följande: ”Semesterlönen som arbetsgivarna håller inne rör sig i dag om 15-20 miljarder. Ränteintäkterna på dessa pengar skulle ge utrymme för förbättringar av semesterlönen för låglönegrupperna.” En semesterlönefond skulle innebära att möjligheterna att utnyttja semester kunde fördelas på ett rättvisare sätt. Det handlar om rättvisa, jämlikhet och solidaritet för de grupper som har de sämsta möjligheterna att utnyttja semestern. Det gäller de grupper som obestridligen har det största behovet av ordentlig vila och rekreation. Det handlar om fördelningen av våra resurser i landet och om hur våra fritidsoch rekreationsanläggningar skall vara uppbyggda — för att tillgodose behoven hos en elit och köpstarka människor eller för s.k. vanligt folk. LO har agerat i dessa frågor både centralt och lokalt. Åtminstone på den tiden då Gunnar Nilsson var LO:s ordförande var semesterfrågorna ofta på tapeten. Det har väckts två socialdemokratiska motioner om semester till årets riksdag. Det är två socialdemokrater från Dalarna, Ove Karlsson och Bengt-Ola Ryttar, som har tagit upp angelägna frågor om semesterlönefond och om de arbetslösas rätt till semesterersättning. Motionärerna har vid utskottsbehandlingen inte fått något stöd från sina partikamrater, ej heller från regeringen, som i sin skrivelse avvisar dessa krav. Eftersom det är rättvisekrav för arbetarna som har förts fram har jag reserverat mig till förmån för dessa motioner. Vid den tidigare riksdagsbehandlingen av semesterfrågorna framförde vpk samma synpunkter i skilda former. Min första reservation gäller semesterlönefonden, och jag utgår ifrån Ove Karlssons motion om rätten till meningsfull semester. Jag kräver att en utredning av semesterfrågor genast skall genomföras. De borgerliga beslutade att lägga ned semesterutredningen, men 1982 biföll riksdagen en motion från socialdemokratiskt håll om att utredningsarbetet skulle återupptas. Regeringen har nu i en skrivelse meddelat att utredningen skall läggas ned igen. Regeringens tillvägagångssätt är helt felaktigt. Utredningen bör fortsätta, och riksdagen måste därför avslå regeringens förslag och därmed i stort sett bifalla Ove Karlssons motion. Bengt-Ola Ryttars motion utgår från att det är de grupper som har de tyngsta bördorna som får bära upp den nuvarande ekonomiska krisen, dvs. de arbetslösa. De har sällan möjlighet att få en meningsfull semester, eftersom arbetslöshetsersättningen icke berättigar till semesterlön. Detta bör ändras omedelbart, i avvaktan på att en semesterlönefond genomförs. Regeringens skrivelse har tagits emot av utskottet, som vill lägga skrivelsen till handlingarna utan erinran. Detta var så glädjande för moderaterna att de inte har yrkat bifall till sina motioner. Moderaterna säger i stället i ett särskilt yttrande att de hoppas att beredningsgruppen i arbetsmarknadsdepartementet verkligen tar tag i de frågor om semester som tas upp i motionerna och genomför förslagen där. Det handlar om ”flexibilitet” — det nya modeordet på arbetsmarknadssidan. Det handlar vidare om tolkningsproblem och förenklingar i semesterlagen. Vi som har att göra med frågor om de arbetandes semester vet vad moderaternas förslag egentligen handlar om, nämligen att försämra både den enskildes och arbetarkollektivets möjligheter att få en bra semester i vad gäller såväl betalning och förläggning som innehållet i semestern.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

Herr talman! I detta betänkande behandlas också en motion som Kerstin Andersson och jag skrev under allmänna motionstiden, om semester för bönder. Vi skrev också en likalydande motion förra året i anslutning till den proposition om sysselsättningsskapande åtgärder som regeringen då lade fram. Motionen avstyrktes den gången med motiveringen att förslaget inte skapade någon sysselsättning omedelbart och att man därför inte kunde tillstyrka det. Även denna gång har man avstyrkt motionen, men kanske på litet andra grunder. Bakgrunden till motionen är att vi menar att det finns anledning att ge även jordbrukarna den sociala standard som andra människor i samhället har. 1938 fick löntagare två veckors semester, 1951 fick de tre veckors semester, 1963 blev det fyra veckors semester och 1977 fem veckors semester, därutöver kommer också andra ledigheter. Jordbrukarnas situation är helt annorlunda. För en jordbrukare som har animalieproduktion är det fråga om 365 dagars arbete per år, om han inte kan ordna avbytare på något sätt. Dagens situation är den att det finns ett avbytarsystem som LRF tog initiativ till 1975. Det ger möjlighet till avbytare fyra och en halv dagar i månaden. Det kan inte på något sätt anses vara rimligt, när andra grupper har andra möjligheter. Motionen har avstyrkts av utskotten. Motiveringen i arbetsmarknadsutskottets betänkande är att det är angeläget att frågorna får en lösning, men sedan har man hänvisat till och anammat de synpunkter som finns i jordbruksutskottets yttrande. Frågan har varit på remiss hos jordbruksutskottet, och i sitt yttrande skriver man att det i dag inte finns tillräckliga motiv för att motionen skall tillstyrkas. Jag tycker att det jag har räknat upp är tillräckliga motiv för att man skall kunna tillstyrka motionen. Man säger också att det finns principiella och statsfinansiella skäl som talar för att en lösning av det slag som vi har tagit upp i motionen inte kan komma i fråga. När det gäller de principiella skälen vet jag inte riktigt vad man åsyftar. Det kunde vara skojigt att få veta. De ekonomiska skälen begriper jag inte alls. Detta förslag skulle innebära sysselsättning för ganska många människor. I motionen har vi skrivit 6 000 avbytare, men förmodligen rör det sig om betydligt fler. Med den arbetsmarknadssituation som vi har och med säkerhet kommer att ha en tid framöver skulle det inte kosta några extra pengar utan snarare vara positivt för samhället och framför allt för dem som på detta sätt får jobb. betänkande ännu inte kommit. Därför skrev man att livsmedelskommittén i sitt betänkande skulle komma att ta upp dessa frågor och belysa jordbrukarnas sociala förhållanden och inkomstförhållanden. I dag har detta betänkande kommit, och vi vet att det där inte finns några förslag som på något sätt skulle underlätta för jordbrukarna att klara sin ekonomiska situation eller att klara ett avbytarsystem. Även det tåget har gått. Att förslaget skulle vara så principiellt felaktigt i Sverige motsägs också av att man både i Norge och i Finland har system som liknar det som vi har föreslagit i vår motion. I Norge har man ett system som ger jordbrukarna samma förutsättningar för semester som dem löntagarna har. Staten tar där ett ekonomiskt ansvar för att detta skall vara möjligt. Det är det vi menar att man borde göra i Sverige också. I de jordbruksförhandlingar som man har varje år skulle man kunna ta upp frågan om en uppbyggnad av ett sådant” system, och med staten som finansiär skulle man kunna genomföra reformen. I Norge kan man på ett heltidsjordbruk få semester för en människa och på ett något större jordbruk semester för två. Kostnaden för detta är f.n. . preciserad till drygt 16 000 kr. per person. I Finland har man ett system som ; inte är särskilt olikt det norska. Det borde finnas mycket goda skäl för att vi i Sverige skall ha ett liknande system. Jag har redan angivit mina motiv för det och skall inte upprepa dem. När frågan behandlades i arbetsmarknadsutskottet reserverade sig centerpartiet genom Arne Fransson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors till förmån för vår motion. Jag vill avsluta mitt inlägg med att yrka bifall till reservation 3 i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas regeringens skrivelse 1984/85:67 samt fem motioner från allmänna motionstiden.

De viktigaste semesterförmånerna enligt lagen är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Enligt huvudregeln i lagen har alla arbetstagare rätt till 25 dagars semester per år. Frågan om införande av en särskild semesterlönefond är en för löntagarna viktig reformfråga, som bör följas noga. Men f. n. bör den inte bli föremål för utredning. I stället bör arbetet inriktas på att göra bestämmelserna enklare och mer lättfattliga inte minst för löntagarna. Detta bör kunna ske i den särskilda arbetsgrupp som är knuten till arbetsmarknadsdepartementet. Denna grupp inom arbetsmarknadsdepartementet kan även se över övriga reformkrav som framkommit, detta i nära samråd och med hänsyn tagen till DELFA, som är parlamentariskt sammansatt. När det gäller semester till lantbrukare, bör systemet utvecklas ytterligare, och jag utgår från att detta övervägs i samband med de prisförhandlingar avseende jordbruksprodukter som så småningom kommer att äga rum. I övrigt vill utskottet understryka vikten av att jordbrukarna får samma möjligheter till semester som andra företagare. Herr talman! Med detta inlägg vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Christer Skoogs kortfattade sammanfattning av utskottets betänkande gav inget nytt, utöver vad som står i betänkandet. Jag vill bara göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att lagen visserligen ger rätt till 25 dagars ledighet, men inte rätt till 25 dagars lön. Det är en av de stora frågor som vi har tagit upp, nämligen de arbetslösas möjligheter att ha en rimlig semester. Jag kan i och för sig förstå att socialdemokraterna vill förenkla semesterlagen, som var ett hafsverk av dåvarande arbetsmarknadsministern Per Ahlmark. Men jag kan inte förstå varför man, när man skall försöka se till att de arbetande får så bra bestämmelser som möjligt när det gäller semester, gör en sammanblandning och tappar bort kravet på en semesterlönefond. Det övergår faktiskt mitt förstånd, om man vill hjälpa de arbetande. Däremot förstår jag det, när jag ser i utskottets betänkande att moderaterna sitter där nöjda med sitt särkilda yttrande och markerar att det är mycket bra. Christer Skoog och jag kämpar inom samma område, nämligen Metall. Är . det inte ganska oroande att arbetsmarknadsdepartementet lägger ned en utredning? När vi skall slåss för våra medlemmar i dag tas den väsentligaste frågan alltså inte upp till någon förbättring. Det är egentligen moderaterna som skär pipor i vassen genom att få sina tankegångar igenom i det kommande arbetet. Till sist vill jag även peka på att de som nu inte får sina önskemål tillgodosedda ens utredningsvägen redan i nuvarande situation är de som kan utnyttja semestern sämst, de som hela tiden pressas av flexibla arbetstider och övertid, de som får reallönesänkningar, de som utnyttjas med prestationslöner. Det är i grunden en ganska orättvis bild som utskottsmajoriteten ställer sig bakom.

Herr talman! Det var inte många ord som Christer Skoog hade att säga om jordbrukets situation och hur man skall ge jordbrukarna möjlighet att ta semester. Tyvärr är det väl signifikativt för socialdemokraternas syn på jordbruket just nu. Man säger sig hoppas att frågan skall ytterligare utredas och diskuteras i de förhandlingar som man skall ha med jordbruket. Det hoppas jag också, för det är ju det vi har föreslagit att man skall göra. Men för att det skall ge något resultat måste man också skapa ekonomiska förutsättningar, och det är det som Christer Skoog och den socialdemokratiska majoriteten inte är beredda att göra. Då når man heller inga resultat. Därför kommer den förhoppning som Christer Skoog slutade med, att jordbrukarna skall få samma möjlighe ter till semester som andra, att förbli en förhoppning. Tyvärr ser det så ut just nu. Jag upprepar att de argument jag har fört fram för att även jordbrukare med animalieproduktion skall ha den här möjligheten är fullt rimliga. Frågan borde kunna lösa§ genom att samhället går in och hjälper till ekonomiskt.
Herr talman! För Lennart Brunander vill jag peka på att jag avslutade mitt anförande med att utskottet utgår ifrån att lantbrukarna skall få samma rätt till semester som alla andra företagare, och det kanske vi kan vara överens om. Den här frågan skall tas upp i jordbruksförhandlingarna. Exakt på samma sätt har det varit för de stora löntagargrupperna, som har fått avstå en del av löneutrymmet för semestern. Det gäller att prioritera och använda utrymmet på det sätt som man finner lämpligast. Om man från jordbrukarhåll anser att det är lämpligast, bör man alltså kunna använda en del av utrymmet för att ta ut semester. För Lars-Ove Hagberg vill jag bara upprepa vad jag sade inledningsvis, nämligen att frågan om en semesterlönefond är en för löntagarna viktig reformfråga, men f.n. bör den inte föranleda någon särskild utredning.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga att när man gör den här prioriteringen, då har man också prioriterat att företagsamheten i det här landet skall få fritt fram, medan de angelägna kraven från de lågavlönade, från dem som har sämst möjligheter att ta ut en meningsfull semester, åsidosätts. Det kan inte vara förenligt med arbetarrörelsens traditioner, det kan inte vara en form av rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Jag tycker att Christer Skoog skall tänka på detta framöver. Men viktig är också enligt min mening utformningen av rekreationsmöjligheterna. Jag råkar bo i ett län där det finns stora kommersiella anläggningar för rekreation, och jag brukar roa mig med att titta på dem som är på väg dit från Mellansverige. Jag vågar ganska säkert säga att det inte är några lågavlönade vanliga arbetarfamiljer som tar sig fram i bilkaravanerna upp till dessa rekreationsområden, utan det är mer välbeställda människor. Nog vore det mycket bättre om de arbetande också hade möjlighet att utnyttja dessa områden för den vila och rekreation — både på vintern och på sommaren — som är så angelägen. — Detta är bara ett exempel. Det här bestämmer också utbudet. Vad skall det finnas för någonting i de här anläggningarna? Vad skall vi utnyttja vår natur, våra rekreationsområden, till? Jag tror alltså att man inte kan se frågan om en allmän semesterlönefond bara som en ekonomisk fråga — den är mycket större och viktigare. Det handlar om hela samhällets utbud när det gäller fritiden.
Herr talman! Christer Skoog vidhåller att man måste skapa ekonomiskt utrymme för att jordbrukarna skall kunna ta semester, så att de verkligen kan få en semester som motsvarar den som andra företagare har. Tyvärr har det inte funnits någon vilja hos den socialdemokratiska majoriteten att skapa ett sådant utrymme. De förslag som i dag kan läsas i livsmedelskommitténs betänkande pekar inte heller åt det hållet. Därför ser det inte särskilt bra ut. Men vill man skapa detta ekonomiska utrymme, så visst går det. Det innebär emellertid i så fall att matpriserna kommer att bli högre, för det är enda vägen att klara den saken, om inte staten vill gå in och hjälpa till. Är det den modellen som socialdemokraterna vill arbeta efter?
Herr talman! Lennart Brunander försöker förvränga det jag framförde i min replik. Jag sade att det ekonomiska utrymme man skapar genom jordbruksförhandlingarna måste när det utnyttjas — precis som skett för löntagarna under alla år vid deras förhandlingar — räknas av från den totala potten. Vill man då använda pengarna för semester, så är det ett lovvärt syfte. Det finns väl ingenting som hindrar detta. Men Lennart Brunander kräver att staten, samhället, skall ställa upp och betala semestern. Det kan ändå inte vara riktigt. Lars-Ove Hagberg fortsätter sin argumentation som om han inte kände till vilka som gått i bräschen och drivit fram den semesterlag som gäller. Herr Hagberg! Gå tillbaka i historien och se vilka som verkligen drivit kraven från de små människorna i samhället. Det är arbetarrörelsen och socialdemokratin som har utvecklat lagstiftningen, så att den blivit vad den är i dag, när även de små människorna har möjlighet till semester. Arbetsgivarna sade nej många gånger. Jag tycker att Hagberg kunde ha besparat sig denna argumentation. Jag sade också att frågan om en semesterlönefond är viktig men att det f. n. inte finns utrymme för att utreda saken. F. ö. skall ju alla dessa frågor om förenklingar av alla slag— något som är ett starkt krav från många löntagare — hanteras av den särskilda arbetsgrupp som finns knuten till arbetsmarknadsdepartementet och av DELFA, som är parlamentariskt sammansatt.
Herr talman! Allra sist vill jag säga följande. Vi har tillsammans, Christer Skoog, drivit fram det här. Jag var med 1977 och ställde upp för fem veckors semester. Det råder alltså inga delade meningar mellan oss i detta avseende. Jag har full respekt för socialdemokratins arbete på det här området, och jag beundrar det. Men jag känner missräkning, när ni i dag sviker. Det går väl inte att hänvisa till att det inte finns utrymme, då det i företagen dräller av pengar. Det överförs många miljarder från de arbetande till kapitalet. Nog borde även socialdemokratin ge en skärva till dem som är sämst ställda i det här samhället — en liten, liten skärva när det gäller semestern. Det hade varit klädsamt i detta sammanhang.

Herr talman! Datatekniken och användningen av denna utvecklas mycket snabbt. Många fascineras av den nya teknikens möjligheter, men de är också många som känner stor oro för vad detta nya kommer att föra med sig beträffande sysselsättning och personlig integritet. Den nya tekniken berör också mycket grundläggande demokratiska rättigheter som offentlighetsprincipen och tryckfriheten. I Sverige har vi, åtminstone hittills, kunnat lösa datapolitiska frågor under ganska stor enighet. Det betänkande som vi nu behandlar utgör härvidlag inte något undantag. Personligen tror jag att det ligger ett stort värde i detta och att den enighet som finns är väl värd att vårda och ta vara på. Men visst finns det de som ibland litet för lätt faller för frestelsen att försöka slå politiskt mynt av den oro som många människor känner inför den ökande datoriseringen. I stället för att måla upp skräckvisioner av datasamhället borde vi i Sverige mera diskutera hur vi skall använda den nya tekniken, datalagens innehåll och den roll som datainspektionen skall spela i ett alltmer datoriserat samhälle. För detta krävs kunskap, mycket kunskap. Det är därför, enligt vår mening, viktigt med en ökad och bred satsning på datakunskap i alla utbildningsnivåer och då inte minst på en bred folkbildning — detta för att skapa förutsättningar för alla att kunna delta i debatten och påverka utvecklingen på dataområdet i rätt riktning. Vår grundsyn är att all datorisering skall ske i demokratiska former och på människornas villkor. Datatekniken och dess användning måste utformas med full respekt för den enskildes integritet. Detta gäller naturligtvis inom alla sektorer, för såväl de offentliga som de privata datasystemen. Det blir allt vanligare med datasystem som registrerar allt som en anställd gör under arbetsdagen. Utskottet har slagit fast i sitt betänkande att sådana system inte skall få användas som leder till en otillbörlig kontroll av de anställda. Tekniska system som tar ifrån löntagarna deras integritet kan inte accepteras. Jag konstaterar med tillfredsställelse att ett enhälligt utskott ställt sig bakom dessa viktiga formuleringar. Det bör måhända i detta sammanhang understrykas att datainspektionen också är tillståndsoch tillsynsmyndighet för register över anställda. Reglerna om vad personaloch löneregister får innehålla fastställs efter samråd med arbetsmarknadens parter. Inget personregister över anställda kan införas i strid med fackets inställning, det är viktigt att komma ihåg. Litet annorlunda förhåller det sig emellertid när det gäller register för produktionsstyrning. Dessa system och t.ex. inoch utpasseringssystem och meddelandesystem behandlas inte direkt i datalagen. Det är därför, enligt vår mening, viktigt att skapa ett effektivt skydd för den enskildes integritet även vid sådana datatekniska tillämpningar. Dataeffektutredningen har bl.a. behandlat hithörande frågor och föreslagit förändringar i lagstiftningen. I föreliggande betänkande behandlas datafrågor på grundval av motioner som inkommit till konstitutionsutskottet. Motionerna spänner över betydande delar av dataområdet, med tyngdpunkten förlagd till integritetsproblemen, som jag delvis redan berört i mitt anförande. Motionerna skrevs och lämnades in långt före det att kommittédirektiven angående användningen av personnummer var kända. Kommittén, som helt nyligen antog namnet dataoch offentlighetskommittén, kommer genom tilläggsdirektiv också att få uppdraget att belysa problemen kring offentlighetsprincipen och ADB-upptagningar. Flertalet motioner i detta betänkande som har anknytning till de utredningsuppgifter som tilldelats dataoch offentlighetskommittén har därmed ansetts besvarade av utskottet. Två reservationer har fogats till konstitutionsutskottets betänkande nr 7. I reservation nr I menar moderaterna att besvär över datainspektionens beslut bör anföras till regeringsrätten och inte, som nu, till regeringen. Motivet för en sådan ordning skulle enligt moderaterna vara att regeringsrätten besitter särskild kompetens att bedöma beslut av datainspektionen som överklagats. Denna fråga har varit föremål för ingående prövning i olika sammanhang, bl.a. i samband med att datalagen infördes för drygt ett decennium sedan. Det var offentlighetsoch sekretesskommittén som på sin tid kom fram till att besvär över datainspektionens beslut skulle anföras till regeringen. De flesta remissinstanserna stannade också för en sådan lösning. Skälet till att regeringen och inte regeringsrätten blev besvärsinstans var att det ofta finns ett betydande politiskt inslag i den bedömning som måste göras vid en överprövning av datainspektionens beslut. Enligt utskottets majoritet har det inte heller nu framkommit några nya sakargument som talar för att man skall införa en sådan besvärsordning som I reservation nr 2 yrkar moderaterna att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till lagstiftning om införande avs.k. dataundantag inom hälsooch sjukvården samt socialvården. Detta förslag avvisas enhälligt av riksdagens övriga partier. ; Reservationen innehåller också självklarheter. en patient och en klient inom sjukvården resp. socialvården kan bli föremål för ingående utredning och att vissa uppgifter som då lämnas kan vara ytterst integritetskänsliga förnekas knappast av någon. Vi måste dock komma ihåg att uppgifterna i patientdatabaser inom socialvården samt hälsooch sjukvården omfattas av sekretesslagens bestämmelser, på samma sätt som uppgifter i journaler. Sekretessen är här, jämfört med på många andra områden, sträng — för att inte säga mycket sträng. Det innebär att uppgifter om patienter i princip inte får lämnas ut, om det inte står klart att det kan ske utan att patienten eller nära anhörig lider men. De patientdatabaser vi nu talar om är personregister i datalagens mening och därmed ställda under datainspektionens tillsyn. I det här sammanhanget vill jag nämna om journalutredningen, som i höst avlämnat ett betänkande med förslag till en samlad lagreglering av frågor som rör patientjournaler. Utredningens lagförslag föreslås gälla patientuppgifter oavsett om de står i konventionella journaler eller återfinns i ett dataregister. Utredningsförslagen, som f. n. remissbehandlas, syftar till att på olika sätt stärka patienternas integritetsskydd. Enligt ett frågesvar här i kammaren av Gertrud Sigurdsen förra veckan bereds journalutredningens betänkande f.n. inom regeringskansliet. Regeringen avser att lägga fram en proposition i denna fråga våren 1985. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:7 och avslag på reservationerna 1 och 2 fogade till detta betänkande.

Herr talman! Datainspektionen inrättades samtidigt med att datalagen infördes för drygt tio år sedan. Det är förvånansvärt få beslut av datainspektionen som har överklagats. Mellan åren 1973 och 1983 avgjordes 9 122 tillståndsärenden. Av dessa överklagades endast 72. Om man, Elisabeth Fleetwood, undersöker innehållet i de överklagade ärendena, kan man knappast finna stöd för ståndpunkten att en överprövning av datainspektionens beslut skall ske i regeringsrätten i stället för, som nu, i regeringen. Nu liksom tidigare talar överklagningsärendenas karaktär för att överprövningen av datainspektionens beslut skall ske av regeringen. När det sedan gäller frågan om dataundantagen är det ju så att journalutredningens betänkande remissbehandlas och bereds inom regeringens kansli. Utredningsbetänkandet innehåller, som jag tidigare sade, ett förslag till en samlad lagreglering av frågor som rör patientjournaler. Regeringens avsikt är att våren 1985 lägga en proposition på rikdsdagens bord i dessa frågor. Mot den bakgrunden vore det mycket oklokt att som moderaterna föreslår nu binda sig för en lag om undantag. På detta område skall man precis som på alla andra områden, Elisabeth Fleetwood, undvika förhastade och dåliga lösningar.

Herr talman! Jag vill hävda, Elisabeth Fleetwood, att moderaternas reservation 1 egentligen är en av de mest krystade reservationer som man kan få läsa. Till helt nyligen hade moderaterna samma uppfattning i denna fråga som riksdagens övriga partier. Det som har inträffat är att den moderata partiledningen på partistämman för några veckor sedan fick stryk i denna fråga. Så ligger det till, det vet ju alla. I stället för att avge en krystad reservation, byggd på svaga argument, vore det väl mycket hederligare att moderaterna sade som det var: i denna fråga har vi gjort ett lappkast, stämman körde över vår partiledning. Det är ju det som är sanningen i detta sammanhang. När det gäller dataundantaget skulle moderaternas förslag snarare fördyra verksamheten än tvärtom. Och inte skulle återsökningen av journalinformationen förenklas, snarare tvärtom. Detta dataundantag i moderat tappning skulle bara öka den byråkrati som moderaterna i andra sammanhang säger sig vilja bekämpa. Den personliga integriteten och patienternas trygghet när de får vård är viktiga frågor, och dessa frågor skall inte lösas, Elisabeth Fleetwood, med ökad byråkrati.

Herr talman! Centerns grundläggande målsättning för det politiska arbetet är alla människors lika värde och rättigheter. I ett decentraliserat samhälle vill vi värna om de enskilda människornas frihet, rättssäkerhet och integritet. Mot bakgrund av denna målsättning vill vi att de tekniska landvinningarna tas till vara där deras positiva möjligheter utnyttjas och de negativa konsekvenserna kan undvikas. Enskilda människors grundläggande behov och det nödvändiga samspelet mellan människor och miljö är avgörande värderingar som bör vara vägledande för samhällets åtgärder inom dataoch elektronikområdet. Detta gäller också framväxten av det nya informationssamhället. Dataoch elektronikområdet i sin helhet borde vi få diskutera i ett sammanhang, men några ambitioner att komma med en samlad datapolitisk proposition har vi hittills inte märkt från regeringens sida. Därför får vi i dag begränsa oss till en diskussion om integritetsoch rättssäkerhetsfrågorna. Vår svenska välfärdsstat har byggts upp med ambitionen att göra alla delaktiga av vad vi gemensamt åstadkommer. De som har det sämst ställt eller hamnat utanför har ägnats och skall ägnas särskild omsorg. Samtidigt som vi solidariskt bidrar till ansvaret för välfärdsstaten och den enskildes trygghet har vi också ett ansvar för frihet och integritet för den enskilde. Den offentliga sektorns expansion och förvaltningsorganisationens vidgade befogenheter har medfört att den enskilde blivit alltmer beroende av olika myndigheters åtgärder och beslut. Det är nödvändigt att byråkratisering motverkas, myndigheternas verksamhet förenklas och insynen vidgas genom decentralisering och öppenhet. Datatekniken måste uppmärksammas både vad gäller möjligheten till decentralisering och öppenhet och vad gäller riskerna för intrång i den enskildes personliga integritet. Det betänkande som vi nu behandlar innehåller motionsförslag om åtgärder för att stärka integritetsskyddet på områden som berör personnummeranvändning, samkörning av data samt ADB och offentlighet. Vid datalagens tillkomst ägnades frågan om samkörning av uppgifter ur olika register särskild uppmärksamhet. Riksdagen gick då på KU:s förslag att från början inta en restriktiv hållning till frågan om samkörning av data från olika register. Sedan dess har datalagen ändrats flera gånger, och avsikten har hela tiden varit att öka den enskildes skydd i takt med att tekniken skapat nya problem eller luckor i gällande bestämmelser. Den senaste ändringen i datalagen 1982 inriktades på att datainspektionen skulle få ökade möjligheter att ägna sig åt de integritetskänsligaste registren. Inom dataområdet sker förändringarna snabbt, och som politiker riskerar vi att hela tiden komma på efterkälken med lagstiftning och andra åtgärder. Vad jag själv tidigare i utredningssammanhang och i riksdagsarbetet betraktat som tillfredsställande när det gäller skyddet för den personliga integriteten anser jag i dag vara otillräckligt på grund av utvecklingen eller på grund av gjorda erfarenheter. Framför allt gäller detta samkörningar av olika register och personnummeranvändningen. Därför har vi också från centerns sida motionerat om konkreta åtgärder för att begränsa samkörningarna. Vi menar att datalagen måste kompletteras och att det skall krävas särskilda skäl, om samkörning skall tillåtas. Anledningen är framför allt att man vid samkörning använder uppgifter av olika kvalitet. Uppgifter insamlade för ett ändamål används för ett helt annat ändamål. Inkomstbegrepp, tidsfaktor eller andra grunder som används gör att uppgifterna inte går att jämföra med varandra. I massmedia har de senaste veckorna förekommit uppgifter om samkörningar som skett trots att rättsläget inte varit klart och det alltså är tvivelaktigt om samkörningarna varit tillåtna. Dessutom har redovisats misslyckade resultat när det gäller att maskinellt kontrollera bostadsbidragsansökningar. Detta är inga nya uppgifter — de har funnits redovisade tidigare, men när de nu sammanställts blir de underlag för en opinion som är både sund och riktig. Samkörningar av datauppgifter bör begränsas. Behöver vi samkörningar av data för att klara av kontroll av skatter, avgifter och behovsprövade förmåner så kan det inte tillgodoses den vägen. Vi måste finna andra vägar, och enligt vår mening är den rätta vägen att förändra och förenkla förmåns-, avgiftsoch skattesystem så att myndigheternas granskning kan genomföras på grundval av de uppgifter den enskilde lämnar eller de uppgifter som myndigheten har tillgång till. Personnummeranvändningen har uppmärksammats tidigare här i riksdagen och framför allt i den allmänna debatten. Det kan vara svårt för en politiker att erkänna att man har haft fel, men jag gör det. När jag satt med i datalagstiftningskommittén och prövade frågan om personnummeranvändningen kom vi fram till att det inte borde göras några begränsningar. Utgångspunkten var att begränsningar av personnummeranvändningen i sig inte innebar att möjligheten till samkörning begränsades mer än på kort sikt. Vad som hänt sedan dess är att personnummer kommit att användas långt utöver vad som ursprungligen var grunden för personnumret, nämligen folkbokföring och beskattning. I centermotionen har vi slagit fast att detta även nu bör vara den huvudsakliga användningen och att personnummeranvändningen i övrigt bör begränsas. Regeringen noterade i våras det opinionstryck som fanns både i riksdagen och utanför denna. I maj fick vi direktiv till en utredning beträffande användningen av personnummer. Det är bra att oppositionens krav tillgodoses på detta sätt. Den tillsatta utredningen är, med tanke på direktiven, att betrakta som en allmän integritetsskyddsutredning. Därför har vi från centerns sida kunnat gå med på att motionerna från den allmänna motionstiden 1983 och 1984 betraktas såsom besvarade med det som utskottet anfört. Vi förutsätter att de problem som vi tagit upp kommer att behandlas i utredningen. Därför har vi avstått från att uttala särmeningar. Moderaternas särmening i detta fall innebär att man bara anger delar av problemet. När det gäller personnummeranvändningen vill jag bara kommentera ett par saker som jag tror att kommittén i sitt arbete på ett eller annat sätt kommer att ta upp. Under de senaste åren har flera fall redovisats, där man genom att uppge fel personnummer eller förfalskade personnummer åstadkommit fördelar för sig själv men bekymmer för andra. Personnummer är inte ett säkert identifikationsbegrepp. Det måste innebära att det behövs flera grunder för identifikationen. I regel kan personnumret då utgå. Enskilda, för att ta ett annat exempel, får inte fråntas möjligheten att få varor och tjänster bara därför att man inte vill uppge sitt personnummer. Inte heller bör dolda personnummer i form av en streckkod få förekomma, som är fallet med de nya körkorten — om det nu är dolda personnummer som döljer sig bakom strecken. Som enskild kan jag inte veta hur det förhåller sig, eftersom det inte finns någon läsbar förklaring. I de yttersta av dessa dagar har vi fått information om att riksskatteverket vill ha ett tillägg beträffande datalagens 7 §. Tillägget skulle innebära en generalklausul mot integritetsskyddet. Först skall skyddet för den enskilde bedömas enligt datalagen. Sedan görs ett undantag för myndigheternas tillsyn och kontroll. Ett sådant förslag kan leda till att enskilda, organisationer och företag avstår från registrering eller från att utnyttja datatekniken. Jag utgår från att förslag av denna typ, som läggs fram innan kommitténs arbete är slutfört, inte leder till några som helst beslut. Vidare har regeringen skickat ut ett pressmeddelande, i vilket man talar om att personnummerkommittén skall få tilläggsuppdrag när det gäller Två aktuella frågor kan nämnas i detta sammanhang. Dels gäller det allmänhetens och massmedias tillgång till information, som inte får försvåras av datatekniken utan som snarare bör förbättras, dels gäller det den kommersiella användningen av offentliga uppgifter. Även dessa frågor behandlas i motionerna, och utskottet utgår från att de frågor som tas upp i motionerna kommer att behandlas i utredningen. Vi vet inte om så blir fallet, eftersom tilläggsdirektiv ännu inte utfärdats. Skulle regeringen svika på den punkten, får vi återkomma med nya motioner. Särskilt viktigt är det att ånyo pröva användningen av offentliga uppgifter för marknadsföring, direktreklam m.m., oavsett om det gäller företag, organisationer eller partier. Allmänheten känner irritation över den direktreklam som i alltmer förfinad form når den enskilde. Möjligheten att slippa direktreklam utnyttjas endast i begränsad omfattning. När det gäller urvalet bör man därför överväga vilken omfattning som skall tillåtas för kommersiella uttag ur offentliga register. Låt mig slutligen kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet. För det första gäller det frågan om vem som skall avgöra besvär över beslut fattade av datainspektionen. Den frågan var aktuell redan vid datalagens tillkomst, som Kurt Ove Johansson tidigare sade, och då föll valet på regeringen som besvärsmyndighet. Enligt vår mening finns det skäl att ha det så också i framtiden. De integritetsfrågor som det ytterst gäller bör avgöras i ett politiskt ansvarigt organ som kan göra en avvägning mellan olika intressen. Därmed ges riksdagen också möjligheter att ställa både statsråd och regering till ansvar. Den snabba tekniska utvecklingen och förändringar i inställningen till integritetsfrågorna talar för att sådana bedömningar skall göras politiskt. Därför avvisar vi den aktuella motionen, som innebär en förändring av besvärsinstansen. För det andra gäller det dataundantag i sjukjournaler. En lösning enligt den modell som föreslagits av moderaterna skulle enligt min mening kunna innebära ett sämre integritetsskydd totalt. De medvetna och starka skulle begära dataundantag, och alla andra ägnades då kanske mindre uppmärksamhet, mot bakgrund av att undantagsregeln finns. Det finns anledning att understryka att journaler inom hälsooch sjukvården skall föras med hänsyn såväl till patienternas intresse av god och säker vård som till deras integritetsoch rättssäkerhetsintresse. Ett högt integritetsskydd skall alltså gälla oavsett om journal förs på datamedium eller inte. Därmed avvisar vi också detta krav. För det tredje rör det sig om den motion som behandlar integritetsintrång på arbetsplatserna. Här gäller det system som inte är personregister i datalagens mening, såsom produktionsstyrningssystem, där man kan kontrollera den enskilde eller ett helt arbetslag. I de nya datoriserade telefonväxlarna finns det möjligheter att utföra registrering. Det finns också beträffande lokaler och anläggningar tillträdessystem som kan utföra registrering utan att vara personregister i egentlig mening. Detta kräver uppmärksamhet. Frågan har diskuterats i annan ordning, och jag vill hävda att utgångspunkten i detta fall, liksom när det gäller personregister, skall vara att man skall skydda den enskilde och ta till vara den enskildes integritet. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag vill kommentera några av de frågor som tas upp i detta betänkande. Det är bra, tycker jag, att vi nu får en utredning som skall behandla en del av de integritetsproblem som uppstår när datatekniken tas i bruk. Det är mindre bra att en sådan viktig utredning, som bl.a. skall ta ställning till om det behövs grundlagsändringar, inte får en allsidig sammansättning. Vpk var representerat i datalagstiftningskommittén, som så brådstörtat avslutade sitt arbete. Vpk har däremot inte beretts tillfälle att delta i den nu tillsatta personnummerkommittén eller, som den tydligen heter, dataoch offentlighetskommittén, till vilken många av de motioner som behandlas i det här betänkandet har hänvisats. Detta har vi påtalat i ett särskilt yttrande, och det är speciellt beklagligt med tanke på att kommittén nu enligt utskottets betänkande skall få betydligt vidgade uppgifter gentemot vad som stod i de ursprungliga direktiven. Man skall belysa de problem som är förenade med offentlighetsprincipens förhållande till ADB-upptagningar. Det är en frågeställning som framför allt vpk har drivit här i riksdagen. Vi har vid ett flertal tillfällen pekat på de problem för offentlighetsprincipen som blir följden av att allt fler offentliga handlingar dataregistreras. Kommittén skall också utreda myndigheternas försäljning av uppgifter från ADB-register, uppgifter som sedan används framför allt för direktreklam. Också detta är en fråga där vpk i tidigare utredningar och här i kammaren haft anledning att uttala sig mer restriktivt än övriga partier. Det är ändå positivt att frågorna nu kommer att utredas ytterligare. Det behövs. En annan fråga som tas upp i utskottets betänkande men som inte hänskjuts till utredningen, handlar om den personliga integriteten visavi den privata sektorns databehandling. Flera talare har redan berört den frågan, och det är en mycket viktig fråga som jag tror kommer att få en allt större aktualitet i debatten allteftersom den datatekniska utvecklingen fortsätter. Enligt min mening lurar Orwells Storebror framför allt ute på arbetsplatserna. De stora datorerna sträcker ut sina tentakler till allt fler arbetsplatser genom terminaler och bildskärmar. Från dem kan man inte bara ta fram uppgifter som behövs för arbetet utan också uppgifter om hur den anställde arbetar, vilka fel som görs, hur långa pauser denne tar etc. Dessa uppgifter kan naturligtvis lagras i datorn för senare användning. Det är också i dag, har jag fått höra, tekniskt möjligt att förse människor med attribut som gör att man kan se exakt var de befinner sig i en byggnad. T. v. är visst denna uppfinning tänkt att användas på kor, men skrupelfria arbetsgivare har förstås här sin chans att på ett enkelt och effektivt sätt hålla reda på sina anställda. I överförd bemärkelse fungerar detta övervakningssystem redan för många arbetare. Många åkerier har datasystem för att effektivt utnyttja sin vagnpark — detta på bekostnad av chaufförernas integritet. Arbetsledningen kan övervaka exakt var bilen befinner sig, vilken väg chauffören väljer och om hon eller han gör några onödiga avvikelser eller stopp. Datorerna öppnar alltså nya möjligheter för arbetsköparna att på olika sätt övervaka de anställda. Detta är ett mycket större hot mot den personliga integriteten än vad personnumren någonsin kan bli. Jag har tagit upp de här frågorna i en motion, som behandlades i kammaren för någon vecka sedan. Vi anser i vpk att de fackliga organisationerna bör ha möjlighet att stoppa sådana datasystem som innebär kränkningar av den personliga integriteten för de anställda. I detta betänkande behandlas en socialdemokratisk motion, som också tar upp dessa frågeställningar. Jag tycker att det är positivt att utskottet, och om en stund riksdagen, har kunnat ena sig om att uttala följande: ”Datateknikens användning måste utformas med full respekt för den enskildes integritet. Detta gäller både de offentliga och de privata datasystemen. System som leder till otillbörlig kontroll av de anställda bör givetvis inte förekomma. Tekniken på en arbetsplats får aldrig drivas så långt att de anställdas integritet sätts i fara.” Det här är en bra grund för fortsatta ställningstaganden i frågan här i riksdagen. Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi får förslag om kompletteringar av datalagen på denna punkt, som ju dataeffektutredningen föreslår. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra frågan om samkörningar. Den har ju varit mycket aktuell den senaste veckan, med tanke på ett förslag från riksskatteverket. Enligt vår uppfattning kan vi aldrig öppna alla dörrar för samkörningar. Samkörningar kan användas i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men det skall då vara fråga om att jaga de stora bovarna — inte de små människorna. Därför kan samkörningar aldrig tillåtas generellt. Beslut om samkörningar måste underställas samhällets kontroll. Datainspektionen fyller en viktig funktion som en sådan kontrollinstans. Herr talman! Det kommer säkerligen att finnas anledning att återkomma till dessa frågor, särskilt om riksskatteverkets förslag hittar vägen till riksdagens bord. I dag har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad gäller de allmänna valen i en demokrati är det två krav som är särskilt viktiga att tillgodose. Det ena är kravet att så många som möjligt skall kunna delta i valen. Det andra är att den enskilde själv skall avgöra på vilket parti han eller hon skall lägga sin röst. Det första kravet har vi försökt att tillgodose bl.a. genom att undan för undan införa möjligheter att rösta på annat sätt än direkt i vallokalen. Detta har säkert också bidragit till det mycket höga valdeltagande som vi kan glädjas åt i vårt land. Det andra kravet har vi försökt möta genom att omge valhandlingen, hur den nu än gestaltar sig, med allehanda säkerhetsgarantier. I stort sett har detta fungerat bra. Ingen kan påstå att det generellt förekommer allvarliga problem med manipuleringar av röstavgivningen i vårt land. Men på ett område har det visat sig att bestämmelserna inte alltid ger de garantier som man kan önska. Det gäller den påverkan som kan utövas inför röstningen på de personer som av en eller annan anledning är beroende av hjälp och därför utnyttjar möjligheten med budröstning, som sker med hjälp av vårdare. Det har inträffat en hel del fall där missbruk uppenbarligen har förekommit. I några fall har detta lett till rättslig process, överklaganden och t.o.m. omval. Man kan inte bortse från att många fall av missbruk aldrig blir kända eller påtalade. Allt är således inte bra. Alla — även åldringar eller andra som av olika skäl är beroende av hjälp — måste ha rätt att bli respekterade som självständigt handlande individer. De skall — i vilka beroendeförhållanden de än befinner sig — själva avgöra hur de vill rösta, formellt och reellt. Vi har från centerns sida uppmärksammat de problem som finns i en motion som ligger till grund för en reservation till utskottets betänkande. En motion från folkpartiet har samma syfte. Till våra krav har också moderaternas representanter i utskottet anslutit sig. Vi vill ha en uppstramning av de regler som gäller för budröstning med hjälp av vårdare, och vi har lagt fram ett konkret lagförslag som syftar till att tillgodose detta genom en ändring av vallagen. Vårt förslag har två led. Det ena gäller att säkerställa att inte vem som helst inför valdagen skall kunna uppträda som vårdare. I valsammanhang bör endast den kunna fungera som vårdare som verkligen på ett mera konkret och stadigvarande sätt tjänstgör som vårdare. Man skall med andra ord inte bara inför valet kunna börja uppträda som vårdare och som sådan samla in ett antal valförsändelser och gå till vallokalen med. Det andra ledet gäller kontrollen av att man verkligen är vårdare och har ett buduppdrag från de röstande. Som det nu är är det praktiskt taget omöjligt för röstmottagare att kontrollera att de uppgifter som lämnas av den som kommer med valförsändelserna verkligen stämmer. I flertalet fall är säkerligen uppgifterna korrekta. Men det är illa nog att de inte med säkerhet kan prövas. Det är också i hög grad betänkligt att de inte kan kontrolleras i efterhand. Valprövningsnämnden, som är sista instans för prövning av valbesvär, ställs vid överklaganden i en svår situation. Hur skall man i efterhand kunna slå fast om den som överlämnat valsedelsförsändelserna verkligen varit berättigad till detta? Har röstmottagarna handlat rätt? Frågan kan uppkomma oavsett om röstmottagarna och röstsammanräknarna godtagit valsedlarna eller ej. Överklaganden kan komma i båda fallen. För att öka säkerheten vid valtillfället och möjligheten till kontroll i efterhand vill vi att vårdaren på valsedelsförsändelsen skall ange i vilket vårdnadsförhållande han eller hon står till den som använder vederbörande som bud. Vi tycker att detta är rimliga krav och har svårt att förstå att majoriteten i utskottet tycker att de är oberättigade. Vi har ju, som jag tidigare nämnt, en hel del exempel på att denna vårdarfunktion har missbrukats i valsammanhang. Vad det gäller är att tillgodse kravet att det verkligen är den röstandes åsikt som kommer till uttryck i valhandlingen och att den som anges som vårdare verkligen är det. När vi förra året hade en motion i ärendet fanns i den en del som betonade vikten av information till alla dem som agerar i budröstningssammanhang. Det kan naturligtvis vara så att man handlat felaktigt på grund av att man inte vetat bättre. Den delen av vårt förslag hade vi framgång med förra året, och utskottet och riksdagen biträdde våra krav härvidlag. Nu tycks utskottsmajoriteten, att döma av skrivningen, anse att det är tillräckligt med påpekandena om att informationen skall förbättras och att informationen räcker som instrument för att uppnå önskvärt resultat. Vi tycker naturligtvis att det är ett framsteg att vi har fått gehör för våra synpunkter när det gäller informationsbehovet, men vi anser inte att det räcker. Vi vill ha en klarare definition av vad som menas med vårdare i valsammanhang. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt att 1978 års valkommitté uttryckte förhoppningar om att systemet skulle fungera bra, men vi har sett att det i en del fall inte har gjort det. Det har funnits möjligheter till missbruk — missbruk som har upptäckts. Och som jag sade i mitt tidigare anförande vet vi inte vad som har hänt i en lång rad andra fall, där missbruk inte har kommit till allmänhetens kännedom. Erfarenheten visar alltså att bestämmelserna om budröstning genom vårdare helt enkelt är för lösliga. Jag tycker detta rör ganska viktiga saker. Det är ju en av demokratins verkliga kärnfrågor det gäller, nämligen att vi skall kunna ha ordentliga och hederligt genomförda val. Jag skulle vilja fråga Sture Thun, som inte vill vara med på våra preciseringar av vallagen: Vilken skada skulle kunna uppstå om de förändringar genomfördes som vi föreslagit? Vad är det för sakskäl som gör att ni inte vill vara med på denna skärpning av vallagen? Det kan ju inte bero enbart på en allmän förtröstan om att ytterligare information skall leda till att alla handlar korrekt i alla lägen. Vidare skulle jag vilja fråga: Om det nu är så att man påstår att det begåtts felaktigheter och valen överklagas — på vad sätt skall då de myndigheter som skall ta ställning till överklagandena kunna få fram ett material att fota sina ställningstaganden på med den ordning vi nu har? Begreppet vårdare är inte definierat i vallagen och knappast heller i de förarbeten som föregått dessa bestämmelser.

Herr talman! Jag frågade Sture Thun vad det kunde vara för skada med dessa bestämmelser. Om man inte vill ha dem måste man kunna påvisa att de är till besvär på något sätt eller leder till försämring i något avseende. Några sådana skäl har inte majoriteten angivit. I sak är det alldeles klart att vi aldrig kan få hundraprocentiga garantier, men vi måste samtidigt försöka att på grundval av erfarenheten bearbeta vallagen, så att garantierna för ett korrekt förfarande blir så hållbara som möjligt. Slutligen upprepar jag min fråga: Hur skall man på ett riktigt sätt, vid de fall av överklagande som jag nämnt, med de bestämmelser som nu finns kunna kontrollera vad som faktiskt förekommit?

Herr talman! I proposition 1984/85:10 föreslås vissa ändringar i miljöskyddslagen och vattenlagen. Jordbruksutskottets betänkande 10 behandlar dessa. När det gäller gränsdragningen mellan miljöskyddslagen och vattenlagen yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkterna 2 och 3. När det däremot gäller den andra delen av propositionen finns det starka skäl till att vara kritisk. Syftet sägs vara att komma till rätta med vissa akuta problem med övergödning av föroreningskänsliga vattenområden, bl.a. Ringsjön i Skåne. Förslaget innebär att regeringen skall kunna förklara ett vattenområde och angränsande marker som ett särskilt föroreningskänsligt område. Regering och länsstyrelse skall ha rätt att ge generella föreskrifter om de skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheter och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att tillgodose syftet med regeringsförordnandet. Föreskrifterna kan avse t.ex. hantering av gödsel och avloppsslamm. I propositionen säger jordbruksministern att problemen med övergödning av vissa vattenområden kräver snara insatser. Han erinrar om de satsningar på vattenvården som gjorts under de senaste 20 åren genom utbyggnaden av kommunala avloppsreningsverk och begränsningar av industrins avloppsutsläpp. Överflödet av växtnäringsämnen i sjöar och vattendrag inom Sydsveriges jordbruksområden utgör enligt jordbruksministern ett allvarligt problem och som exempel nämns Ringsjön. Undersökningar som har gjorts sägs enligt propositionen tyda på att moderna jordbruksmetoder med bl.a. ökad gödsling bidrar till att påverka vattnets näringstillstånd negativt inom dessa områden. De viktigaste ämnena i samband med övergödning är kväve och fosfor. Herr talman! Det kan kanske vara på sin plats att här ge en bakgrund till Ringsjöproblemen och ge en redovisning av det arbete som bedrivits och bedrivs för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Av propositionen får man nästan intrycket att inget har gjorts. Förhållandena i Ringsjön är väl dokumenterade ända sedan 1800-talet. Då genomfördes en sjösänkning som enligt expertisen förkortade sjöns liv med tusentals år. På 1930-talet började sjön tillföras allt större mängder avloppsvatten. Jordbruket har under de senaste årtiondena genomgått en kraftigstrukturomvandling. Man har bl.a. fått större djurhållande enheter, större andel öppen växtodling samt ökade mängder handelsgödsel och därmed större skördar. Under 1970-talet förvärrades föroreningsläget. Kommunerna byggde då ut sina reningsverk. Mellanskånes planeringskommitté utförde undersökningar i sjön gällande vattenkvalitet och ämnesbelastning, bl.a. i samarbete med naturvårdsverket. 1980 bildades en särskild Ringsjökommitté med representanter för de tre berörda kommunerna runt sjön , länsstyrelsen, Sydvatten och LRF. När det gäller forskningssidan har de limnologiska institutionerna i Lund och Uppsala gjort, och gör även fortfarande, omfattande vetenskapliga undersökningar i sjön. Lantbruksnämnden har påbörjat en inventering av de ca 750 jordbruksföretagen i området. Man har kartlagt gårdarnas gödsling, förekomst av gödselvårdsanläggningar, avlopp, dränering, erosion m.m. För att kartlägga hur fosforläckaget från åkermarken skall bemästras har ett flerårigt forskningsprojekt startats. Det genomförs av lantbruksuniversitetet. Projektet skall ge svar på hur jordbrukets drift skall kunna förändras så att fosforläckaget minimeras. K-konsult och Marinbiologiska institutionen i Lund har utarbetat ett forskningsprogram för odling av vattenväxter. Dessa skall utnyttja sjöns näring, varefter de skördas, så att näringsämnena bortförs. I en inventering i de berörda kommunerna har konstaterats att ca 800 enskilda avlopp i Ringsjöområdet inte uppfyller miljöskyddslagens bestämmelser och krav. Kommunerna utreder f.n. olika tekniska lösningar för ett antal mindre orter som saknar kommunalt avlopp. En arbetsgrupp har i maj 1984 presenterat ett åtgärdsprogram för Ringsjöområdet vad gäller Jordbruksdrift och vattenvård. Arbetsgruppen består av representanter från länsstyrelsen, lantbruksnämnden och LRF. Man bedömer att de tidigare nämnda inventeringarna ger goda möjligheter till förbättringar genom företagsinriktad rådgivning. Lagringsutrymmena för stallgödsel och de ökade krav på lagringstid som det kan finnas skäl att ställa berörs ganska utförligt. I flera räkneexempel konstaterar man att en utbyggd lagringskapacitet kommer att påverka företagens lönsamhet negativt. När det gäller fosforförlusterna från åkermark framgår det av forskningsresultat att det till övervägande del härrör från ytavrinning och yterosion. Avloppsutsläppen från mjölkrum är viktiga att åtgärda på grund av diskmedlens höga fosforhalt. SMR och Alfa Laval undersöker nu fosforfria diskmedel. Såväl markavvattningsfrågor som olika odlingstekniska åtgärder är viktiga för att kunna minska växtnäringsförlusterna. En bättre växtnäringshushållning bör enligt arbetsgruppen kunna utgöra ett övergripande mål för det framtida arbetet. Som framgår av redovisningen pågår ett mycket brett och intensivt arbete för bättre förhållanden i och kring Ringsjön. Vi moderater är mycket positiva till det pågående arbetet. Våra ledamöter i Ringsjökommittén har aktivt verkat för bättre vattenkvalitet i sjön. Men man måste ha klart för sig att det är ett långsiktigt arbete och att några snabba resultat knappast kan uppnås. Det är viktigt att det påbörjade arbetet inte störs och att det positiva intresse som visats från berörda parter, bl.a. från enskilda jordbrukare, uppmuntras. Om regeringen tror att det kan gå snabbare med sitt förslag tar den fel. Hot om fängelse är knappast en åtgärd som stimulerar till positiva miljöåtgärder. Samarbete och en klart uttalad vilja att gemensamt från statens, kommunernas, jordbrukets och det övriga näringslivets sida söka lösa ett svårt miljöproblem är en förutsättning för ett lyckat resultat. Herr talman! Enligt moderat uppfattning är det viktigt att lagstiftningen med hänsyn till miljön ger fasta regler för vad som är förbjudet. Vi vill att miljökraven skall utformas så, att introduktionen av mer miljövänliga metoder underlättas. Det är min bestämda uppfattning att det i det nu aktuella fallet är omöjligt att uppställa fasta regler för vad som bör vara förbjudet resp. tillåtet. Förhållandena skiftar från gård till gård och mellan gårdarnas olika skiften. Väderlekens betydelse i sammanhanget kan man ej bortse från, den varierar mellan olika år och även inom begränsade områden. Tillgången på stallgödsel samt växtföljden är också avgörande för vilken mängd handelsgödsel en jordbrukare skall använda. Har man några som helst krav på att en lagstiftning skall kunna efterlevas och kontrolleras, är detta område knappast lämpligt för sådana här åtgärder, såvida man inte vill detaljreglera hela jordbruksnäringen och anställa en mängd ”miljöpoliser” för övervakning av jordbrukarna i de områden som kan bli aktuella. Jag tror att vi svenskar har fått nog av byråkrati och övervakning av den enskilda människan. Vi moderater satsar hellre på den enskilde jordbrukarens frihet under ansvar. Herr talman! Vi har i vårt land ett väl fungerande lantbruksuniversitet med utbyggd forskning och försöksverksamhet. Vi har lantbruksnämnder med sina rådgivare och i många län också aktiva hushållningssällskap som ger råd till jordbrukarna. Vi har länge haft en bra utbildning av blivande jordbrukare. Informationsoch fortbildningsmöjligheterna är goda, inte minst inom växtodlingsområdet. I Skåne har ganska många jordbrukare anslutit sig till den företagsinriktade intensivrådgivning som de båda hushållningssällskapen bedriver på växtodlingsområdet. Det är dessutom en rådgivning som de själva betalar. Det finns inom sjukvården ett begrepp som säger att man skall grunda sina åtgärder på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Jag vill bestämt påstå att det överväldigande antalet jordbrukare i sin växtodling tillämpar just dessa principer. Forskningen och försöksverksamheten skaffar fram det vetenskapliga underlaget, som sedan förs ut i praktiskt handlande genom rådgivningen till den enskilde jordbrukaren. Jag vill tolka regeringens proposition så, att man helt underkänner forskningens, försöksverksamhetens och rådgivningens insatser och möjligheter på detta område. Att växterna behöver en viss mängd växtnäring för att kunna utvecklas väl och ge en god skörd av hög kvalitet borde väl de flesta kunna inse. Det kan inte finnas något intresse hos jordbrukarna att använda mer växtnäring än vad som är nödvändigt. Skälen härtill är såväl hänsynen till ekonomin i växtodlingen som hänsynen till miljön. Det framlagda lagförslaget innebär enligt moderat uppfattning att jordbruket utpekas som den huvudsakliga föroreningskällan. Det finns inga belägg för ett sådant påstående.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 Huruvida ingrepp skall kunna göras även i växtföljden och brukningsmetoderna framgår ej klart av propositionen. Av propositionen framgår däremot klart att ingenting hindrar att regeringen eller länsstyrelsen, sedan föreskrifter en gång getts, meddelar beslut om nya eller ändrade föreskrifter. Samtidigt sägs att ägare eller innehavare av särskilda rättigheter till de fastigheter som kan omfattas av föreskrifter inte har någon rätt till ersättning för de inskränkningar i möjligheterna att förfoga över fastigheterna som föreskrifterna kan medföra. Herr talman! Detta är enligt moderat uppfattning mycket allvarligt. Det skapar osäkerhet och otrygghet för såväl jordägare som arrendatorer. Inte minst vid arrenden måste man ägna särskild uppmärksamhet åt hur lagstiftningen kommer att påverka gällande avtal. Arrendatorns möjligheter att använda fastigheten kan förändras på ett sätt som inte var aktuellt när arrendet ingicks. För jordägaren kan ett ingrepp innebära en direkt kapitalförlust. Att inbilla sig att en minskad användning av växtnäring inte får några konsekvenser, varken på kort eller på lång sikt, vittnar om dåliga kunskaper på detta område. Jag har i mitt anförande varit mycket kritisk just på denna punkt, som gäller frågan om ersättning. Även lagrådet har påtalat dessa frågor. Man gör jämförelser med vattenlagens ersättningsregler. Enligt dessa utgår ersättning för sådan inskränkning i förfoganderätten som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Jag yrkar bifall till reservation 3, som behandlar ersättningsfrågorna. I reservation 4 slutligen understryks vad jag tidigare anfört angående behovet av ett förtroendefullt samarbete mellan naturvårdsmyndigheter, lantbruksnämnd och jordbrukets företrädare. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Centern yrkar bifall till förslagen i proposition 10 och jordbruksutskottets betänkande 10 vad gäller samordning av miljöskyddslagen och vattenlagen. Detta har vi krävt i tidigare motioner. När det gäller att i övrigt ändra och utvidga miljöskyddslagen anser vi dock inte att regeringen har föreslagit rätt åtgärder för att komma till rätta med eutrofieringen och algblomningen. Man har utpekat jordbruket för att bedriva särskilt miljöfarligt verksamhet, fast man inte vet tillräckligt mycket om vem som är den störste ”boven”. Man väljer Ringsjön för försöksverksamhet för att kunna utfärda generella skyddsåtgärder och begränsningar av verksamheter. Man kan utdöma upp till två års fängelse eller böter enligt miljöskyddslagen. Vattenföroreningarna i Ringsjön är inget nytt problem. Bo Arvidson har utförligt redogjort för detta. Det är inte så länge sedan man förbättrade utsläppen från de kommunala reningsverken. Fortfarande finns mycket avlagringar kvar, bl.a. därför att man har dämt upp avrinningen för att förse stora tätorter med vatten. Det blir inga naturliga vårfloder, som annars tar med sig en del avfall och rör om i vattnet. Dessa föroreningar kommer förhoppningsvis att minska efter ett par år. Sedan jordbruket blivit varse problemen har man minskat sina läckage. Man har från de flesta håll varit intresserad av att få rådgivning och upplysning om hur man skall gå till väga. Lantbrukarna håller på att ta fram en studieplan, som mellan 400 och 500 lantbrukare skall börja studera efter jul för att komma till rätta med problemen ännu mer. De vill ta sitt ansvar. När detta frivilliga intresse finns, föreslår regeringen en lag med hot om fängelse. Det måste uppfattas som ett slag i ansiktet av alla dem som försöker att få bukt med problemen. Innan man föreslår en lag bör man ju kartlägga varifrån de största läckagen kommer. Som Bo Arvidson sade, är ju avloppsreningen från många privata hushåll ännu inte åtgärdad. Man har gjort många försök och bl.a. kommit fram till att både provrutor utan fosforgödning och andra med 110-120 26 över normalgiva har gett läckage. Det finns alltså fosfor i jorden även utan gödning. Detta bör man först studera. Det finns naturligtvis de som är nonchalanta även bland jordbrukarna, men dem kan man redan i dag komma åt med befintliga lagar. Forskning pågår på många områden. I reservation 1 yrkar vi avslag på 8 a, 43 a, 45 och 48 §§ i förslaget till lag om ändring i miljöskyddslagen. Om vi inte får bifall för detta, har vi i reservation 3 påpekat att föreskrifter med anledning av 8 a § inte får innebära att man avsevärt försvårar pågående markanvändning. Skulle detta ske, måste ersättning utgå till berörda markägare i likhet med lagrådets inställning. Det är just till sådana situationer som riksdagen vid sitt beslut i våras ansåg att gödselmedelsoch bekämpningsmedelsavgifterna skulle kunna användas. Herr talman! Vi i centern anser det mycket viktigt att största möjliga hänsyn tas till miljön. Vi vet att man från lantbrukarnas sida ställer sig bakom detta, om de får kunskap och rådgivning som stimulerar till miljöskyddsåtgärder. Men lantbrukarna lever i dag under så hårda ekonomiska villkor att de inte tål någon ytterligare belastning. Därför behövs i många fall bidrag till att ta fram gödslingsplaner och till utbyggnad av lagringskapacitet. Inom parentes sagt finns det lantbrukare som då de byggde gödselvårdsanläggningar till vilka man fick statsbidrag vägrades en anläggning av den storlek som de själva ansåg nödvändig för att inte behöva köra ut stallgödseln vid av Nr 39 läckagesynpunkt olämpliga tidpunkter och som nu tvingas bygga en ny och Onsdagen den större anläggning. Det ekonomiska stödet kan också gälla utsäde för 28 november 1984 kväveupptagande mellangrödor, växtföljdsplaner och vissa vattenvårdande åtgärder som går utanför vad andra lantbrukare måste göra. Det är viktigt att samarbetet mellan naturvårdsenhet, lantbruksnämnd och Ändring i miljöskyddslagen, jordbrukets företrädare fortsätter. Därför skulle det slå mycket hårt mot ett m.m. meningsfullt samarbete om man inom dessa områden skulle ta ut den tillsynsavgift som riksdagens majoritet bestämt skall gälla från den 1 juli i år. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Herr talman! Lantbrukarna är alltid öppna för råd och försöker följa dem — ibland alltför villigt. Med den socialdemokratiska jordbrukspolitiken på 1960-talet minskade man t.ex. så mycket på mjölkproduktionen att vi fick importera mjölk. Lantbrukarna är alltså öppna för råd, men reser borst och sätter sig till motvärn om de påtvingas onödiga lagar. Därför vädjar jag och övriga centerpartister till riksdagens ledamöter och regeringen: Ta inte till mera våld än nöden kräver! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 4 och — om reservation 1 inte vinner majoritet — bifall till reservation 3.

Herr talman! Beträffande samordningen av vattenlagen och miljöskyddslagen tillstyrker folkpartiet propositionen. Enligt folkpartiets miljösyn bör alla näringar, industrier och kommuner ta miljöhänsyn. Reningen av avloppsvatten från kommunala reningsverk har inneburit stora förbättringar i form av renare vatten. Många vattendrag som tidigare varit starkt förorenade har kunnat återföras till ett relativt normalt tillstånd. Riksdagens skärpta krav på utsläppen från industrin — många gånger beslutade i stor enighet — har fått motsvarande positiva effekt. Det återstår åtskilligt att göra beträffande luftföroreningarna i samband med försurningsskadorna i våra skogar. Samma krav när det gäller miljöhänsyn måste enligt folkpartiets uppfattning också ställas på jordbruket. Läckage av handelsgödsel och stallgödsel är ett kvarstående miljöproblem i skilda delar av vårt land. Speciellt har förhållandena kring Ringsjön i Skåne diskuterats, liksom situationen i Öresund och Laholmsbukten. Även andra delar av landet, exempelvis sjöarna i Mellansveriges slättområde, är drabbade. Jag har i en särskild motion, som inte behandlas här, aktualiserat problemen kring sjön Hjälmaren. Tillföringen av näringsämnen till sjöar och vattendrag har medfört förändringar i växtoch djurliv och av pH-värdet, som eventuellt kan medföra utfällningar av tungmetaller. På senare tid har dessutom aktualiserats att tungmetaller bakvägen kan tillföras sjösystemen genom rötslam från de kommunala reningsverken. Med hänsyn till vår principiella syn ansluter vi från folkpartiets sida oss vi har i en motion tagit upp de problem som kan drabba de lantbrukare som får anpassa sin gödsling till den nya lagstiftningen. Riksdagen har tidigare gjort ett uttalande om att de avgifter som utgår på handelsgödsel skall användas till insatser i form av ökad forskning och rådgivning för att bl.a. få ned förbrukningen av handelsgödsel. Vi menar att det då speciellt behövs ökade insatser inom de områden där övergödningsproblemen finns. Riksdagen bör göra ett uttalande om detta. Vi menar att tillämpningen av den nya lagen dessutom bör bli återhållsam. I första hand bör de rådgivande instanserna — lantbruksnämnder och naturvårdsenheter — genom rådgivning försöka att på frivillig basis få förändringar till stånd. Kostnaderna för denna rådgivning bör täckas av de medel som statskassan får in i form av avgifter på handelsgödsel. Betänkandet hänvisar till att denna rådgivning skall ges av befintlig personal. Behovet av insatser torde dock vara mycket stort inom vissa av de landsdelar som är speciellt drabbade. Det är enligt vår uppfattning då angeläget att de näringsidkare — i detta fall lantbrukare — som åläggs restriktioner också klart skall få veta att de har nytta av avgifter som i annat sammanhang erläggs för handelsgödsel. Vi menar, liksom departementschefen och utskottsmajoriteten, att det i detta sammanhang inte är fråga om ersättning till markägarna. Liksom andra företagare bör dessa bära kostnaderna för att produktionen skall kunna ske inom ramen för de miljölagar som gäller. Vi tror dessutom att det inte är klarlagt att det behöver bli några ökade kostnader vid denna anpassning. Utskottet har i sin skrivning i hög grad tillgodosett våra önskemål. Vad vi hade önskat är en klarare markering av att handelsgödselmedel direkt skulle riktas mot berörda områden. I betänkandet talas enligt vår uppfattning mer allmänt om behovet av ökad rådgivning. Vi finner det tillfredsställande att utskottet anför att motionens förslag ligger i linje med riksdagsbeslutet. Från folkpartiets sida anser vi att vår motion med denna grundsyn borde ha kunnat bifallas. Med reservationen preciserar vi nu klarare våra önskemål. Sammanfattningsvis, herr talman, anser vi sålunda från folkpartiets sida att alla näringar och samhällsinstitutioner måste ta ansvar för miljöutsläppen. Med en heltäckande miljösyn måste detta också gälla jordbruket. Herr talman! Med vad jag nu sagt yrkar jag bifall till reservation 2 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas förslag om ändringar i miljöskyddslagen och vattenlagen. Syftet med ändringarna är bl.a. att komma till rätta med vissa problem som är föranledda av övergödning av föroreningskänsliga vattenområden. Förslaget innebär att regeringen skall kunna förklara ett vattenområde och angränsande marker som ett särskilt föroreningskänsligt område. Överflödet av växtnäringsämnen i sjöar och vattendrag inom vissa av Sydsveriges jordbruksområden utgör ett allvarligt problem. Den intensiva näringstillförseln till vattenområden medför negativa effekter av olika slag. Som exempel kan, såsom redan skett, nämnas Ringsjön i Skåne, vilken sjö vid några tillfällen tidigare föranlett debatter här i riksdagen — då med anledning av motioner som krävt åtgärder för att minska vattenföroreningarna, eftersom sjön under flera decennier har utsatts för en allt starkare belastning av föroreningar. Övergödning förekommer inte bara i sötvattenområden, utan på senare år har övergödningsproblem förekommit även längs öppnare kuststräckor. Exempel härpå är att Laholmsbukten och angränsande delar av södra Hallands och norra Skånes kustvatten har kraftiga algblomningar. Följderna härav har blivit en skadlig inverkan på fiskeförhållandena och omfattande skador på bottnen. Dessutom har vattnet blivit otrevligt att bada i. På många håll tillförs i dag näringsämnen i en omfattning som överstiger vad marken och grödan kan tillgodogöra sig. Minskade gödselgivor och andra åtgärder kan i sådana fall innebära en besparing av gödslingkostnaderna utan att någon negativ inverkan på produktionen uppstår. Jag menar att det är angeläget att vidta åtgärder mot övergödningsproblemen på både kort och lång sikt. De areella näringarna har ett betydande inflytande på markens och vattnets beskaffenhet. Inom andra näringar har de som driver verksamheten stort ansvar för miljöhänsynen, och då måste samma hänsyn gälla även för utövare av jordoch skogsbruk. Om vi skall vara trovärdiga i våra krav på bättre miljövård, måste vi också kunna vidta åtgärder mot övergödning. Jag yrkar avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. I reservation 2 tas frågan om inkomster från handelsgödseloch bekämpningsavgiften upp. Utskottsmajoriteten anser att det nu inte finns någon anledning att peka på några konkreta projekt som i högre grad än andra verksamheter borde bli föremål för insatser. Som framgår av vår skrivning är vi positiva till vad motionerna aktualiserat, dock utan ställningstagande f.n. Jag vill med detta yrka avslag på reservation 2. I reservation 3 tas frågan om ersättning till vissa markägare upp. Eventuellt uppkommande ersättningsfrågor inom ramen för Ringsjöprojektet får bedömas med utgångspunkt i den lagstiftning som kan vara tillämplig. I de fall inskränkande föreskrifter meddelas med stöd av den föreslagna 8 a § i miljöskyddslagen utgår ingen ersättning. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 tas samarbetet mellan naturvård och jordbruk upp. Den fråga som här tas upp ägnades särskild uppmärksamhet bl.a. i samband med riksdagens forskningspolitiska beslut. Därför anser jag att frågan i dag inte behöver bli föremål för någon större diskussion. Jag yrkar avslag på reservation 4.

Jag tycker att problemen är så pass allvarliga att vi omedelbart måste ta itu med detta. Problemen kan inte skjutas framför oss, utan det gäller att omedelbart ta itu med övergödningen. Kerstin Andersson säger att lantbrukarna alltid är lyhörda för råd. Då tycker jag att ett av de råd som de skulle vara glada för och ta vara på är att minska gödselgivorna. På det sättet skulle lantbrukarna i vissa fall redan nu kunna nedbringa kostnaderna och medverka till att övergödning inte behöver förekomma.

Herr talman! Jag har inte sagt att övergödningen i Ringsjön inte är något problem. Det finns problem med hög växtnäringsförekomst och låg syrehalt. Jag har i mitt anförande utförligt redovisat alla de olika åtgärder som man på frivillighetens väg nu vidtar. Det är ett långsiktigt arbete. Skillnaden mellan socialdemokrater och moderater är att vi vill gå fram på olika sätt — att välja frivillighetens väg eller tillgripa tvång. Att ta till lagstiftning i detta fall är, som jag tidigare har påpekat, orimligt. Ove Karlsson sade att förslaget innebär besparingar när det gäller gödselkostnader och att det inte leder till några minskade intäkter. Jag har väldigt svårt att över huvud taget begripa hur det kan vara möjligt. Om man minskar insatsen av produktionsmedel måste det åtminstone på sikt ge betydligt lägre intäkter för jordbrukaren. Hur skall det kompenseras? Skall det ske genom högre priser för konsumenterna, eller skall bonden stå för förlusten? Var går gränsen för de kostnader som bonden skall tåla? Jag har tidigare redovisat lagrådets synpunkter. När det gäller inskränkningar av så stor omfattning att de allvarligt påverkar ett företags lönsamhet är det orimligt att den enskilde själv skall stå för följderna. Det behövs ingen ytterligare lagstiftning. Det finns tillräckligt med lagar i dag både inom miljöskyddslagstiftningens och hälsoskyddslagstiftningens område. Använd dem -— det är vi helt med på att man skall göra. I övrigt behövs som sagt inget nytt. Låt oss fortsätta det arbete som är på gång i Ringsjöområdet. Det kommer att ge oss goda erfarenheter när vi skall tackla dessa problem även i andra områden — det är svåra problem att lösa.
Herr talman! Ove Karlsson och jag är överens om betänkandets huvudinnehåll, men vi är inte riktigt överens om det som redovisas i reservation 2. Jag har några frågor att ställa till Ove Karlsson. Om det läggs restriktioner på ett antal näringsidkare som blir oroade av detta, är det då inte rimligt att ställa resurser till förfogande för ökad rådgivning? Riksdagen har ju tidigare gjort ett uttalande om att inkomster på handelsgödselmedel skall användas för rådgivning och forskning, och borde man inte då kunna visa litet god vilja när företagaren — i detta fall "lantbrukaren — känner oro?

Herr talman! Man har ju redan börjat ta itu med problemen på de flesta områden, Ove Karlsson! Man har redan minskat gödselgivorna. Man håller på att bygga om gödselvårdsanläggningar. Låt forskare, myndigheter och lantbrukare fortsätta på frivillighetens väg! Centern tror mer på samråd än på hot, vilket socialdemokraterna troligen tycker är en bättre metod.
Herr talman! Vad gäller det som sagts i anslutning till reservation 1 vill jag uttrycka min förvåning över att inte någon från borgerligt håll vill erkänna behovet av att man på allvar tar itu med övergödningsproblemet för att så snabbt som möjligt komma till rätta med det. Om ni menar allvar med er miljövänlighet, borde det vara en självklarhet för er att ställa upp på regeringsförslaget. Det måste vara mycket angeläget att allt görs för att komma till rätta med de problem som övergödningen utgör. Problemen är så pass allvarliga att vi måste göra någonting snabbt. Det gäller att på både kort och lång sikt komma till rätta med dem. Ni måste väl ändå hålla med om att de areella näringarna har ett betydande inflytande på beskaffenheten av mark och vatten. Om ni är angelägna om att på frivillig väg lösa de här problemen, borde ni väl kunna ställa upp på vårt förslag. Om det förhåller sig så som Kerstin Andersson säger att man redan börjat vidta åtgärder, betyder väl det att ni tycker förslaget är bra, och då tycker jag att ni borde vara beredda att bifalla utskottets hemställan i dess helhet. Till Lars Ernestam vill jag bara säga följande vad gäller reservation 2. Jag upprepar att frågan om användningen av influtna avgifter f.n. bereds inom regeringen. Frågan kommer säkert att redovisas senare för riksdagen. I övrigt vill jag framhålla att den inskränkning som betingas av hälsooch miljöskyddsskäl i princip inte skall medföra rätt till ersättning. Rådgivning och tillsyn borde enligt min mening vara viktiga samhällsuppgifter. Om de uppgifterna fullgörs bör det innebära att en ökad hänsyn tas till miljöskyddet inom jordoch skogsbruket. I de frågor som gäller ett samarbete mellan berörda myndigheter bör vi vara angelägna om att på olika sätt ge vårt stöd. Ännu en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Förstår inte Ove Karlsson att denna tvångslag motverkar syftet i det här avseendet? Man jobbar ju allt man kan för att få bort problemen. Då är det som ett slag i ansiktet, när en sådan här lag kommer som innebär att man riskerar två års fängelse. Jag tror att man når mycket längre om man försöker få till stånd ett samråd mellan myndigheter och forskare.
Herr talman! Det finns inga delade meningar när det gäller viljan att ta itu med miljöproblemen på detta område. Frågan är bara hur vi skall handla. Jag har tidigare försökt påvisa svårigheterna i detta sammanhang. Lantbruksstyrelsen har i ett yttrande över kemikalieutredningens betänkande sagt följande: ”-—-- Det är enligt lantbruksstyrelsens mening svårt att genom lagstiftning effektivt reglera användningen av växtnäring inom jordbruket.” Sedan följer en redovisning av de problem som finns. Man talar bl.a. om kväveutsläppen. Vidare sägs det att man, för att göra det möjligt att gripa in i flagranta fall, kan acceptera föreslagna åtgärder. Avslutningsvis säger man följande: ”Lantbruksstyrelsen tillstyrker från dessa utgångspunkter den föreslagna lagen. Styrelsen förutsätter därvid att beslut om geografiska områden präglas av restriktivitet.” Detta yttrande från lantbruksstyrelsen visar vilka svårigheter som finns och hur omöjligt det egentligen är att stifta lagar på det här området. Vi menar således att det genom forskning, utbildning och rådgivning är möjligt att komma till rätta med dessa svårigheter. Dessutom finns det en vilja hos näringen att få en förbättring till stånd. Låt oss i stället följa utskottets förslag — utskottets skrivning på den punkten är egentligen mycket bra, ja, det är faktiskt det bästa som sägs i detta avseende — att använda gödselavgiften till forskning och rådgivning. Låt oss, som sagt, ta de pengarna i anspråk. Vi behöver således inte någon ytterligare lagstiftning. Sedan bara något om kvävet. Jordbruket, säger man, släpper ut kväve — O.K., det kan förekomma visst läckage, inte minst vid kraftigt regn. Men hur är det med de kommunala avloppsreningsverken? I det sammanhanget finns det ingen som helst möjlighet att rena kvävet, så att man slipper de negativa effekterna därvidlag. Vad skall man göra åt det? Inte ens socialdemokraterna kan lösa den frågan. Det är omöjligt att komma fram till en lösning. Därför är det inte rätt att så att säga hänga jordbrukarna för den sakens skull. Även när det gäller fosforn finns det svårigheter. Men de problemen måste vi försöka lösa tillsammans. Det sker inte genom tvångsåtgärder.
Herr talman! Ingen är väl ute efter att ”hänga” några jordbrukare. Vad man däremot är ute efter är en snabb lösning på detta så angelägna miljöproblem. Visst är jag på det klara med att det behövs samråd. Men det är också nödvändigt att vidta andra erforderliga åtgärder, så att vi kan komma till rätta med svårigheterna på det här området. Och visst kan den verksamhet vara angelägen som bedrivs i syfte att ge oss ökade kunskaper om det komplicerade samspelet mellan olika faktorer när det gäller övergödningen. Vi har väl ändå så pass goda kunskaper i dessa frågor att vi är medvetna om att de areella näringarna har en betydande inverkan på markens och vattnets beskaffenhet. Således måste vi, som sagt, om vi vill vara trovärdiga, även vara beredda på att ta itu med övergödningsproblemen. Menar vi verkligen allvar — och jag hade hoppats att man också från borgerligt håll menade allvar beträffande miljöproblemen, måste vi, för att vara trovärdiga, också vara beredda att vidta åtgärder och göra det snabbt. Det finns akuta problem, och dem måste vi vara beredda att ta itu med på en gång. Den rådgivning som förekommer inom de areella näringarna är en viktig faktor och bör kunna inriktas på ökad hänsyn till miljön inom både jordoch skogsbruket. Med detta har jag kanske klarlagt att vi inte på något sätt är ute efter att hänga någon utan för att komma till rätta med ett mycket angeläget och akut problem.

Herr talman! Låt mig inledningsvis framhålla vad jag sagt i den här församlingen åtskilliga gånger förut, att det, bortsett från några relativt få områden i norra Sverige, är ett kulturlandskap som vi vill slå vakt om och bevara för framtiden. Landskapsbilden har, alltsedan den sista inlandsisen drog sig norrut för 10 000-15 000 år sedan, befunnit sig i oupphörlig förändring, dels beroende på klimatförändringar, dels, med någon eftersläpning, beroende på den förda jordbrukspolitiken. Vill vi ha kvar någonting av det gamla, äkta landskapet, kan vi bevara det enbart genom att hävda det med samma medel som en gång skapat det, genom att vidta vissa åtgärder och genom att underlåta att vidta andra. De allt hårdare kraven från konsumenter och myndigheter i vad gäller produktion av tillräckliga kvantiteter billiga livsmedel har, som vi alla nyligen kommit underfund med, rubbat balansen på olika sätt, så att vissa åtgärder måste vidtas för att åtminstone på kort sikt återställa balansen. Hur vi skall lösa problemet på längre sikt när det gäller miljön och landskapsbilden, genom att minska animalieöverskottet i jordbruket, samtidigt som vi behöver allt fler betesdjur för att förhindra landskapsbildens förbuskning, det får vi väl diskutera i annat sammanhang. En grund för framtiden har vi ändå fått genom vad som redan tidigare har framhållits flera gånger i kväll, att jordbrukets företrädare i hushållningssällskap, lantbruksnämnder och andra organisationer börjat med intensivrådgivning, som efter en relativt kort tid redan gett positiva svar på många frågor. Denna intensivrådgivning behöver uppmuntras på alla sätt. Vi har föreslagit att den skall uppmuntras genom ett uttalande från riksdagen, som inte kostar mycket mer än papperet. Intensivrådgivningen behöver byggas ut genom samarbete mellan myndigheter och enskilda, med förgreningar till hushållningssällskapen i angränsande län, såsom sker t.ex. mellan Kristianstads län och Blekinge län. Intensivrådgivningen har redan kunnat påvisa hur t.ex. gödselmedel kan användas på andra sätt än de vedertagna, med åtföljande minskning av utspridda kvantiteter och därmed minskning av riskerna för övergödning. Vi behöver alltså inte någon ny lagparagraf om begränsning av sådana verksamheter som bidrar till eutrofiering av sjöar och vattendrag. Vi har sannerligen — det har också påpekats här tidigare i kväll — redan nog av paragrafer. Paragrafen i sig är väl inte så farlig, men den drar med sig en administrativ kontrollapparat med nya blanketter. Låt oss i stället gå den betydligt enklare och billigare vägen över rådgivningen. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 4. Låt mig till sist, med anledning av vad som alldeles innan jag begärde ordet sades om de kommunala utsläppen i Hörby, återkalla i minnet det som har skett tidigare när vattenreningen inte var utbyggd i Hörby. Skånes naturskyddsförening tog gång på gång till orda och sade att det skulle komma att sluta med en katastrof om kommunen inte tog hand om utsläppen. Från kommunalt håll förklarade man lugnande att Ringsjön var en stor sjö som tålde detta och att det inte var så bråttom. Det här var länge sedan, och man har sedan dess kommit underfund med att Ringsjön, trots att det är en stor sjö, är en grund sjö med mycket liten receptionsförmåga när det gäller närsalterna. Nu har man fått ganska bra ordning på det hela, men ingenting säger att jordbruket är ens en väsentligt bidragande faktor i fråga om det läge som Ringsjön har hamnat i beträffande föroreningarna. Det kan vara gamla föroreningar som har legat där och nu börjat jäsa och röra på sig. Vi får invänta att den utredning som pågår blir klar och använda de gödselmedelspengar som tidigare har påyrkats just för detta ändamål.

Herr talman! Den proposition om ändring i miljöskyddslagen som vi nu behandlar utgör ett konkret och handfast exempel på hur den socialdemokratiska regeringen går från ord till handling i miljöpolitiken. Jag motionerade i dessa frågor, med Ringsjön som typexempel, tillsammans med Egon Jacobsson vid 1981/82 års riksdag. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att flera av de förslag som vi då lade fram nu återfinns i en regeringsproposition. Den socialdemokratiska regeringen tog alltså snabbt itu med viktiga miljöpolitiska frågor när de återkom. En stor del av det åskådningsmaterial som ligger till grund för förslaget om att kunna ingripa mot en på sina håll överdriven gödsling har hämtats från Ringsjön i Skåne. Ringsjön, bestående av tre sjöbäcken, är belägen mitt i landskapet inom Eslövs, Höörs och Hörby kommuner. Inom sjöns tillrinningsområde bor ca 20 000 människor, men dess närhet till flera befolkningscentra gör den attraktiv för rekreationslivet i hela södra Sverige. För Skånes befolkning utgör sjön och dess omgivningar ett oersättligt fritidsområde. Naturen inom området är omväxlande, och de flesta i Skåne förekommande naturtyper finns representerade. Riksintressen föreligger för vetenskaplig och kulturell naturvård. Sjön har stor betydelse för såväl yrkessom fritidsfisket och svarar för vattenförsörjningen till åtta Skånekommuner. Sammanlagt får ungefär en kvarts miljon människor sitt dricksvatten från Ringsjön. Under flera år har sjön utsatts för en allt starkare belastning av föroreningar. Sedan början av 1970-talet förekommer en kraftig algblomning, vilken har allvarligt inskränkt badmöjligheterna och begränsat fiskeutbytet. På sikt utgör den ett hot mot sjöns användning som dricksvattenreservoar. Många av de förekommande blågröna algerna kan vara giftiga under vissa perioder. Den kreatursdöd som vid flera tillfällen har rapporterats vid Ringsjön har satts i samband med att djuren druckit vatten, innehållande stora mängder blågröna alger. Tillväxten av alger styrs av en rad faktorer, varav tillförsel av närsalter såsom fosfor och kväve är en av de viktigaste. Närsalter tillförs dels genom direkta utsläpp i tillflöden eller i sjön av t.ex. hushållsvatten, gödselbrunnar och reningsverk, dels genom utlakning från marken i tillrinningsområdet. Kommunernas utsläpp av avloppsvatten ansågs länge vara huvudorsaken till problemen, men sedan reningsverken byggts ut har blickarna alltmer kommit att riktas mot det intensiva jordbruket i Ringsjötrakten och mot förekomsten av övergödning. Det råder i dag inte det minsta tvivel om att jordbrukets odlingsåtgärder och i synnerhet den i vissa fall starkt överdrivna gödslingen utgör den huvudsakliga föroreningskällan i Ringsjön och flera andra övergödda vattendrag. Centern och moderaterna efterlyser nya undersökningar och utredningar och hävdar i motioner att det ännu ej är klarlagt vad som orsakar föroreningarna eller vilka föroreningskällor som bär den största skulden till övergödningsproblemen. Dessa påståenden saknar grund. För att ge ytterligare ett bidrag till det redan gedigna utredningsmaterial som regeringens proposition bygger på skall jag lämna några faktauppgifter, hämtade ur en nyligen genomförd inventering av jordbruksdriften i Ringsjöns tillrinningsområde. Undersökningen har utförts av naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län. Utöver vissa brister i gödselvårdsanläggningar visar undersökningen bl.a. följande: i De flesta gårdarna tillför alltför mycket fosfor. I genomsnitt för hela området är fosforgivan 9 kilo per hektar eller 40 26 för hög. Hälften av gårdarna har en fosforgiva som ligger minst 58 20 för högt. Kerstin Andersson sade: Man har redan minskat gödselgivan. Någonstans måste det vara fel, antingen far Kerstin Andersson lättvindigt fram med sanningen eller också är undersökningen felaktig. Det pratades om frivillighet. Vilket resultat har denna frivillighet, som även Bo Arvidson talade så varmt om, verkligen gett? Uppenbarligen är framgångarna på det området oerhört blygsamma. För hög fosforgiva, säger undersökningen, är mest markant på gårdar med många djur och mycket stallgödsel. Drygt 50 96 av gårdarna saknar markkarta. Det är ytterligare ett nederlag för moderaternas och centerns frivilliglinje. Herr talman! Man kan mot bakgrund av denna och ett flertal andra undersökningar undra hur länge centern och moderaterna skall fortsätta att förringa jordbrukets ansvar för vattenföroreningarna. Att moderaterna aldrig haft någon verklig ambition att ingripa mot miljöföroreningar som på minsta sätt rubbar de ekonomiska cirklarna har vi nu bara fått ytterligare en bekräftelse på. Mera tragiskt är att centern, som fortfarande har kvar beteckningen miljöparti på sitt visitkort, på detta flagranta sätt sviker breda miljöintressen. Centerns miljöpolitiska fasad har flagnat betänkligt under åren, och snart återstår ingenting av denna en gång så vackert målade yta. Om centern fortsätter att tala vackert om sitt miljöintresse men i praktisk handling går emot förslag som gynnar breda miljöintressen är det hög tid att montera ned miljöskylten.
Herr talman! Centern är fortfarande ett miljöparti, Bengt Silfverstrand, och centern slår fortfarande vakt om miljön. Jag har hela tiden hävdat, även i mitt anförande tidigare, att vi slår vakt om miljön. Men vi tror mer på samråd och frivillighet när det gäller att slå vakt om miljön än vi tror på hot och andra tvångslagar. Bengt Silfverstrand nämnde något om markkarta. Jag antar att han menar att man saknade markkartering. Det är sådant man håller på att ta fram runt Ringsjön. Man har, som jag sade tidigare, satt i gång med ett studiepaket där man skall börja ta fram alla sådana saker för de jordbrukare som inte redan har gjort det. Det finns väldigt många som frivilligt tidigare kommit i gång med detta. De uppgifter jag har fått är att läckaget från jordbruket har minskat. Men jag håller med om att det forfarande finns problem där man har många djur. Där behövs ytterligare åtgärder, och man behöver kanske hjälp med gödselvårdsanläggningar som räcker till i stället för dem man tidigare fick anslag till. De var redan då för små. Men jag hävdar fortfarande att centern är ett miljöparti och vi slår vakt om miljön, även om miljön runt Ringsjön. Men det finns så många olika saker som bidrar till algblomning och eutrofiering. Som Hans Wachtmeister sade är det inte alls utrönt att jordbruket skulle vara den största miljöboven.
Herr talman! Om det i alla läger finns ett intresse av att jobba aktivt för att få ned gödselgivorna och åstadkomma resultat till gagn för miljön — och jag är medveten om att flera av jordbrukarna jobbar så — utgör ju lagen ett stöd härför. Det är absolut inte någon tvångslag. Den skall vara ett instrument som man kan och skall tillgripa när inte andra åtgärder hjälper. Jag vill understryka att denna lag också riktar sig mot kommunerna. Jordbrukarna sätts inte i någon särställning. Det är en bättre vattenmiljö vi har som målsättning. Till detta skall alla bidra. Jag noterar att Kerstin Andersson inte har någonting att säga om den utredning som visar att övergödslingen ökar — tvärtemot vad hon själv påstod. Det är viktigt att vi får en kommentar till det. Jag noterar också efter detta tredje eller fjärde inlägg från Kerstin Andersson och centern att centern har intresse av en bättre miljö fram till den punkt när detta intresse kolliderar med andra, ekonomiska intressen, som i vissa fall är jordbruket eller den bakom jordbruket stående gödselindustrin.
Herr talman! Jag har fått de uppgifter jag här har framfört från dem som bor nere vid Ringsjön och de utredningar som de hela tiden har varit med om att ta fram underlag för. Jag kan bara vidare säga att vi naturligtvis också vill ha bort alla föroreningar i sjöar och liknande. Jag vet att jordbrukarna där nere ställer upp för det, men de vill göra det frivilligt, utan hot om två års fängelse hängande över sig.
Herr talman! Jag noterar fortfarande att Kerstin Andersson talar om något annat. Vi hörde ord som ”brukar mer våld än nöden kräver” i inledningsanförandet och ganska skarpa angrepp på de intressen i samhället som ser vidare än de snävt ekonomiska aspekterna, som ser till helheten — att alla människor skall få en bra livsmiljö. Jag noterar att detta kommer att gå ut över människorna. De kommer att få sämre möjligheter att fiska, sämre möjligheter att bada. Om ingenting görs kommer det som sker att innebära att sjön på sikt också blir otjänlig som dricksvattenreservoar. Jag plockade ut en undersökning — en dagsfärsk sådan. Det är kanske för mycket begärt att de borgerliga ledamöterna, som går emot allt som innebär att man måste inskränka litet på den ekonomiska friheten, skall acceptera vad som står i den. Men det finns andra undersökningar. Limnologerna — marinbotanikerna — har redovisat åtskilliga undersökningar med samma resultat, nämligen att det sker ett mycket stort växtnäringsläckage i området. Det är förhållandevis dålig skötsel av gödselvårdsanläggningarna. Den senaste inventeringen, vars objektivitet ingen kan ifrågasätta, konstaterar att efter tio års kamp för en bättre vattenmiljö i Ringsjön lägger man givor som med ca 50 90 överstiger de rekommenderade givorna. Kom då inte och tala om att man gör vad man kan! Det finns åtskilligt mer man kan göra för att förbättra miljön — och centern har ett mycket stort ansvar för att detta görs och blir bra. Hittills har ni totalt svikit detta miljöansvar!

Herr talman! Bengt Silfverstrand talar om ett konkret och handfast exempel på socialdemokratisk miljöpolitik och säger att detta betänkande skulle visa att en sådan bedrivs. Man anklagar, man kräver och går till doms med människor. Bengt Silfverstrand talar här om överdriven gödsling — t.o.m. om 50 9o övergödsling. Det är faktiskt på det sättet, herr Silfverstrand, att vi jordbrukare i Skåne kan litet grand också om ekonomi. Vi har inte råd att övergödsla med 50 96. Det är så överdrivet att man inte kan förstå var han får sådana uppgifter ifrån. Det är sant, Bengt Silfverstrand, att reningsverken byggts ut, men kvävet rinner fortfarande ut i Ringsjön från de kommunala verken. De flesta som använder handelsgödsel och växtnäring gör det på ett balanserat sätt. Vi vet att det sker markkarteringar och görs prognoser över näringsbehovet i marken. Vi har omfattande rådgivning och den ökar år från år. Vi har planlagd växtodling, och intresset ökar för varje år som går. Det sker alltså mycket på detta område, och lantbrukets folk ställer verkligen upp. Vi moderater förringar verkligen inte miljöproblemen. Vi vill lösa dem, men på ett sätt som kan inge förtroende hos alla berörda. Herr talman! Medan vi avvaktar resultatet av de åtgärder som nu vidtas till följd av Ringsjökommitténs förslag, där alla berörda samarbetar för att lösa problemen och uppnå förbättring, bör ingen ny lagstiftning införas. Man kan verkligen undra på vilket sätt s.k. miljöpoliser och i förlängningen t.o.m. domstolar skall kunna avgöra om olaglighet sker vid gödsling av åkermark eller inte. Som jag ser det är det en helt omöjlig uppgift. T. o. m. rättstryggheten kan komma i stor fara. När det gäller Ringsjöproblemet anser vi moderater att de åtgärder som nu krävs av lantbrukarna i detta område, utöver vad som krävs av alla andra lantbrukare, skall kompenseras fullt ut ekonomiskt. Samma krav kan också ställas på andra områden där det ställs högre krav än på en genomsnittslantbrukare. Ove Karlsson, det har redan skett betydande förbättringar i Laholmsbukten. Vi vet också att händelserna där kan bero på många olika åtgärder. Vi vet att det sker nerfall från luften och att havsströmmar och vindförhållanden kan ha stor betydelse i detta sammanhang. Det sker faktiskt mycket i dag. Vi får inte bara se negativt på detta, utan måste avvakta, stimulera och arbeta vidare. Då skall vi kunna åstadkomma en bättre miljö, men det sker bäst i ett förtroendefullt samarbete mellan partier och mellan dem som är berörda ute i bygderna. Jag yrkar bifall till de reservationer i betänkandet som är undertecknade av moderater.